Herr talman! Kommunernas och landstingens roll i den demokratiska processen i Sverige är stor, och bör helst bli ännu större. Att den kommunala demokratin många gånger kan vara spänstigare än demokratin på riksnivå framgår väl av det faktum att nya partier lättare har uppstått i kommunala val än i riksdagsval. Medborgarnas missnöje med rådande förhållanden har ofta lett till att nya partier har kommit in i fullmäktige. Detta ser jag som en tillgång för den kommunala demokratin. Men samtidigt står den offentliga sektorn inför problem. Under många år har man byggt upp en statlig styrning och detaljreglering av enorm kaliber, som har varit styrande och som har bestämt hur kommunernas verksamhet skall se ut. Nu är, som tur är, en utveckling på väg, där mycket av den här speciallagstiftningen försvinner. Det går, tyvärr, kanske litet väl långsamt. Samtidigt krävs det att lagstiftningen förändras, att kommunallagen förändras. Mot den bakgrunden är det här förslaget bra. Det behövs alltså. Staten har ju tidigare alltför mycket bestämt hur kommunerna skall göra i stället för att bestämma ramarna, de nationella minimimålen. När vi går över till ett nytt system måste kommunallagen kunna fungera som en grundlag. Den måste kunna garantera demokratin ute i kommunerna. Kommunallagen skall fungera såväl för en kommun med 1 000 anställda som för en kommun med 80 000 anställda. Den skall fungera såväl för en kommun med 10 000 invånare som för en kommun med över en halv miljon invånare. För att detta skall vara möjligt krävs det stor flexibilitet. Vidare krävs det offentlighet och insyn. Men hur skall man få en kommun med en halv miljon invånare att fungera lika demokratiskt som en kommun med 10 000 invånare? Ett sätt är naturligtvis att dela upp en stor kommun på småkommuner. Ett annat sätt, och det tycker jag är bättre, är att utveckla direktvalda kommundelsorgan, som bör ha en viss kommunal egen beskattningsrätt. På det sättet skulle t.ex. de olika kommundelarna i storstäderna få större möjligheter att fungera demokratiskt. De skulle få egna ekonomiska resurser och en viss beskattningsrätt. Vidare skulle de faktiskt ha ett invånarantal som i stort sett motsvarar vad som gäller i en normal svensk kommun. På det viset skulle storstadsborna inte hamna längre från sina förtroendevalda än man gör i småkommunerna. Men om den statliga regleringen minskas och om större friheter skapas för kommunerna, krävs det för att demokratin skall fungera en större offentlighet och öppenhet. Man måste slå vakt om dessa. Jag ser positivt på förslaget om att offentlighetsprincipen skall tillämpas i helägda kommunala bolag. Men vi i miljöpartiet skulle dessutom vilja att denna princip gäller även delägda kommunala bolag. En stor del av den kommunala verksamheten flyttas ju nu över till kommunala bolag. Då är det angeläget att offentlighetsprincipen gäller även här. På samma sätt förhåller det sig med små partier i fullmäktige. Ett litet parti skall inte ha ett inflytande som är större än röstandelen. Men partiet behöver information. Vi menar att det faktiskt är rimligt att småpartierna får samma mått av information som de anställda faktiskt har i dag. Därför beklagar vi att kommunallagskommitténs förslag inte har kommit med i propositionen. Därigenom minskar nämligen förutsättningarna för demokratin. De små partierna är ju en yttring av folkviljan. Det är mycket viktigt att småpartierna får ett utrymme, så att de kan agera. Dessutom är det viktigt att man har möjlighet att ha öppna styrelse-, nämnd och utskottssammanträden, om man så vill. De här målstyrningsprinciperna, som man alltså börjar tillämpa mer och mer ute i kommunerna, leder kanske till att en mängd fullmäktigesammanträden ställs in. Då är det viktigt att komma ihåg att det krävs aktivitet från politikerna. Det krävs att politikerna väcker motioner, interpellerar och ställer frågor. Det skall man naturligtvis göra även i små frågor, även om det finns en målstyrning. Nämnder eller tjänstemän kan ju ha misskött sig i någon fråga. Därför är det viktigt att interpellations och frågerätten har utvidgats. Tyvärr har den rätten inte utvidgats till att omfatta de ansvariga i bolagen. En av de viktigaste frågorna i det här kommunallagsförslaget rör miljötillsynen, som har nämnts förut. En fri obunden miljötillsyn är nödvändig. Ja, säger någon, en sådan garanteras i 5 § 3 kap. kommunallagen. Men vad är det som står där? Jo, där står det: En nämnd får inte heller utöva i lag eller i annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Det är alltså sådan tillsyn som finns beskriven i lagen. Men det finns också en mängd fall där sådant här inte är lagreglerat. Det finns alltså en mängd fall, där det behövs en tillsyn av t.ex. vad byggnadsnämnden gör, utan att detta är föreskrivet i lag. Det behövs någon som tillser att miljöfrågorna sköts och att det fungerar i det sammanhanget ute i kommunerna. Det behöver alltså inte vara miljö och hälsoskyddsnämnden. Det behövs dock en nämnd som är fristående från olika intressen -- en nämnd som är fristående från planeringen av markanvändning, från exploateringsintressen eller exploatering inom kommunen, från energiförsörjning samt från avfallshantering eller annan miljöfarlig verksamhet. Ponera att byggnadsnämnden i en kommun bestämmer sig för en viss markanvändning. Man planerar sedan för denna. Men den här markanvändningen är inte bra från miljösynpunkt. Det finns dock ingen miljölagstiftning som gör att vi kan gå emot just den här markanvändningen. Låt oss säga att det rör sig om en felplacering eller att det rör trafiken, som ju inte omfattas av någon miljölagstiftning i vårt land. Om byggnadsnämnden bestämmer att vi skall dra en trafikled eller utöka trafiken, finns det alltså ingen annan nämnd som enligt lagstiftningen skall tillse detta. Handlar vi enligt den aktuella paragrafen, finns det alltså inga garantier. Den här paragrafen måste således kompletteras, för annars blir det hela totalt ihåligt. I propositionen skriver regeringen: Om t.ex. byggoch miljöärenden läggs samman i en nämnd, skall nämnden behandla ett ärende med utgångspunkt i den lagstiftning som gäller för det ärende som behandlas. Man behöver därför inte enligt vår mening befara att det uppstår några oförenliga myndighetsroller. Egentligen är detta häpnadsväckande. Samtidigt som man beslutar om ett byggärende och om planering skall man alltså tillse miljöfrågorna och miljölagstiftningen. Jag menar att det här är ett exempel på två oförenliga roller. Detta kommer bara att leda till att miljöfrågorna och miljötillsynen kommer på undantag. Det borde således ha funnits en enighet här om att den aktuella paragrafen skall kompletteras; detta för att slippa den här typen av problem. Det finns ytterligare problem vad gäller den fria organisationen. Det är att kommunerna tyvärr kan minska antalet ledamöter i en nämnd. Vi har tillsammans med centern i en reservation föreslagit att nio ledamöter i en nämnd skall vara ett minimum. Ett väl känt sätt att hålla vissa intressen eller vissa partier utanför en nämnd är att göra nämnden tillräckligt liten. Då får alltså inte vissa mindre partier insyn och får inte reda på vad som händer. Sedan till detta med brukarinflytande. Jag tycker att det är beklagligt att det i lagen inte har införts möjlighet att delegera till organ där brukare ingår. Det går bara att delegera i de speciellt uppräknade fallen. Där finns inte brukare med utom enligt den omtalade litet speciella bestämmelsen i 6 kap. 38 § som innebär en villkorlig delegering, dvs. i vissa speciella fall kan man ålägga en tjänsteman att fråga brukarna. I stället för att införa denna hybrid i 38 § skulle man kunna skriva in att man kan delegera t.ex. till en styrelse på en skola där även föräldrar får ingå. Den möjligheten finns inte. Hur skall vi få Waldorfskolor, Montessoriskolor osv. inom den kommunala verksamheten om vi inte kan delegera beslutanderätt till kommunerna? Då kan man säga som en del gör: Vi skall inte ha sådana skolor inom det kommunala skolväsendet, dem får vi lägga utanför. Men om vi tror på en levande kommunal skola, måste den här möjligheten finnas. När det gäller självkostnadsprincipen, som har diskuterats här, måste nuvarande praxis ändras. Nuvarande praxis innebär att man endast räknar med historiska avskrivningar, inte med återanskaffningsvärdet. Det får mycket märkliga konsekvenser. Kommunerna får först när de har vidtagit åtgärder och lånat upp pengar höja avgifterna. Vi vill att kommunerna får rätt att avvika från självkostnadsprincipen för att därmed också kunna använda avgifter som ett styrmedel inom framför allt energisektorn. Därmed inte sagt att kommunerna skall använda detta som en inkomstkälla, utan som ett styrmedel. Vidare tycker vi att det skulle vara viktigt att kommunerna fick möjlighet till ett ökat internationellt engagemang, att kommunerna fick större möjligheter att ge katastrofhjälp och att kommunerna och landstingen fick möjlighet att förklara sig som kärnvapenfria zoner, vilket det egentligen inte får i dag. Sist men inte minst anser vi det viktigt att -- kalla den så -- kommunalreformen med den nya kommunallagen skall utvärderas för att vi skall kunna följa upp vad som händer ute i kommunerna och eventuellt göra modifieringar längre fram. Till slut yrkar jag bifall till reservationerna 11, 24,

Herr talman! Ulla Pettersson säger att skiljelinjen i synen på den kommunala verksamheten går mellan oss som vill avskaffa den offentliga sektorn och er som vill förstärka och föbättra den. Men så är det inte. Skilljelinjen går mellan er som tycker att kommunerna kan syssla med vad som helst och oss andra som tycker att kommunerna skall syssla med det som är oundgängligen nödvändigt och som inte kommer till stånd på annat sätt. Vad finns det för anledning för kommunerna att hålla på med solarier, auktionsverk, budverksamhet och en massa sådana saker, när det finns så många oerhört angelägna områden som faktiskt behöver både reformeras och effektiviseras. Det gäller barnomsorgen och det gäller äldreomsorgen, som nu står inför en så stor omvälvning när kommunerna skall ta över. Då finns det faktiskt inte något utrymme för att hålla på med sådant som privata företagare gör så mycket bättre. Det kommunala engagemanget i vissa glesbygdskommuner är både önskvärt och nödvändigt säger Ulla Pettersson. Jag håller med om detta. Det finns ställen i Sverige, där servicen inte kommer till stånd om inte kommunerna ordnar den. Då kan det vara fullt korrekt att kommunerna går in -- men det behöver inte ske i bolagsform. Man kan mycket väl driva kommunal verksamhet i nämndform och ändå ha sekretess för t.ex. I detta sammanhang vill jag gärna ansluta mig till vad civilministern skriver i sin artikel i Svenska Dagbladet i dag, där han säger: ''Kommunerna och landstingen är och skall vara demokratiska beslutsorgan, inte företag som skall drivas i enighet med de senaste managementteoriernas modebegrepp.'' Jag tycker att detta är alldeles utmärkt uttryckt. Det innebär att man har nämndformen såsom huvudregel. När det gäller målstyrning instämmer jag något i Ulla Petterssons farhågor. Det är inte alls möjligt att utan vidare överföra näringslivets målstyrning till offentlig verksamhet, som i mycket innebär att många åsikter skall jämkas samman för att man skall kunna nå målet. Jag skall utveckla detta litet senare. För att kunna målstyra behöver man dessutom känna till detaljerna väldigt väl. Där kommer politikernas inflytande väl till sin rätt.

Herr talman! Jag beklagar att förslaget om insyn för småpartier inte blev infört i propositionen och i det slutliga förslaget från utskottet. Även om remissinstanserna var negativa, hade det funnits möjlighet att ta fram ett förslag som inte gick lika långt. Man hade t.ex. kunnat skriva in på ett klart sätt möjligheten för kommunfullmäktige att inrätta insynsplatser så att det framgick att man kunde göra så. Miljötillsynen försöker Ulla Pettersson komma undan genom att framhålla att man har tillsatt en utredare. Men det är egentligen så uppenbart att man skulle kunna vidta åtgärder omedelbart. Det behövs ingen utredare. Det är uppenbart att dessa intressekonflikter finns när det gäller miljötillsynen. Därmed skulle man ha kunnat skriva lagtexten på ett annat sätt. Det behöver inte utredas mer. Även beträffande brukarmedverkan är det så pass klart att brukarna skall finnas med att man hade kunnat skriva in denna möjlighet i lagtexten när det gäller delegering. Det är endast i delegeringsfrågan som hindret finns att gå vidare. Detta förhindrar på ett allvarligt sätt utvecklingen av den offentliga sektorn.

Herr talman! Jag hade nog tänkt hålla ett annat anförande än det som jag höll. Men eftersom praktiskt taget alla områden i betänkandet kom upp under den första diskussionsrundan, kände jag mig på något sätt tvingad att ta upp dem. Civilministern och min partikamrat Sonia Karlsson kan fortsätta den mer principiella debatten. Jag håller med Göran Åstrand om att vi måste slå vakt om de lokala inslagen i självstyret. Där är vi i stora stycken överens. Men varför, Göran Åstrand, skall man ha olika namn på samma sak? Varför skall man kalla vissa kommuner för städer men andra inte? Vill man ha en klar och tydlig lagstiftning, har jag svårt att inse vitsen med detta. Jag har uppenbarligen också bättre erfarenheter än Göran Åstrand av de anställdas närvaro i kommunala beslutande församlingar. Egentligen innebär det inte någon större skillnad för min del, men det visar på en skillnad i synen på de anställdas möjligheter att ha någonting att ge. Ylva Annerstedt talar om skiljelinjen, och jag vidhåller att den går mellan oss som vill slå vakt om och utveckla den offentliga sektorn, och dem som inte är så intresserade av detta. Ville vi att kommunerna skulle få besluta om vad som helst, så behövde vi ju ingen kommunallag. Jag vill också protestera mot Ylva Annerstedts deklaration i hennes första inlägg, att barnomsorg och äldreomsorg fungerar dåligt. Min erfarenhet är att det som regel fungerar mycket bra. Men ibland, Ylva Annerstedt, måste kommunerna ta över verksamhet, och också sopa upp efter det privata näringslivet. Jag har ett bra exempel från min hemkommun. Privata initiativtagare som skulle bedriva fritidsverksamhet för ungdomar hoppade av för några veckor sedan, och nu står man där och vet inte om det överhuvud taget blir någon verksamhet. Hinner man från fritidsnämnden, från kommunalt håll, så fixar man det. Skillnaden mellan Bengt Kindbom och mig när det gäller synen på kommunernas frihet är väl att jag nöjer mig med att kika bakom gardinen. Jag tycker inte att man omedelbart behöver tillsätta en utredning. Jag litar så mycket på kommunerna att jag tycker att de skall få besluta om vilka insynsmöjligheter de skall ha. Varannandagspolitik, Bengt Kindbom, kan det verkligen bli om man i kommunerna växlar majoritet när det gäller om man vill ha en gemensam kommun eller om man vill ha en delning. Skall man då varje mandatperiod slå ihop eller skilja kommunerna? Det kan knappast vara rimligt. Till Claes Roxbergh vill jag slutligen säga att kommunen har möjlighet att ge insyn för småpartier genom bestämmelsen i 4 kap. 23 §.
Herr talman! Bara för att det inte skall bli några missförstånd vill jag säga att den här enigheten som vi har talat om skall understrykas hela tiden. Det var några saker som Ulla Pettersson sade som inte kan få stå oemotsagda. ''Sopa upp efter näringslivet'' -- så råkade hennes ord falla. Jag har i nio år suttit i kammarrätten som s.k. särskild ledamot. Denna lagstiftning kom till 1979, och den hade som bakgrund att kommunerna gav sig in på en rad olika områden som kommunerna enligt den tidens lagstiftning inte borde ge sig in på. Först fattades dessa beslut efter besvär i länsstyrelse och regeringsrätt, och sedan lades de på kammarrätterna. Min erfarenhet är nog att om någon har behövt sopa, så är det samhället som har varit tvunget att sopa där kommunerna har gått utöver sina befogenheter. Det är faktiskt en mycket väsentlig del av bakgrunden till den kommunallag som vi nu skall anta -- att försöka definiera vad man får göra och inte får göra, att diskutera vad som skall bedrivas i nämndarbete, i stiftelseform och i bolagsform. Då är ju uttrycket att sopa upp efter näringslivet ett mycket märkligt uttryck, inte minst under de dagar då den offentliga sektorn diskuteras i termer av förnyelse och kris. Sedan till frågan om stad. Det var ju faktiskt så att var och en av de här städerna hette stad. Klåfingrighet är inte att man återför begreppet utan att man tog bort det. Det fanns ingen anledning alls, t.ex. i den stad där vi befinner oss nu, att ändra begreppet stad till kommun. När det nu råkade bli så, säger man i Stockholms stads fullmäktige, där jag har suttit under mycket lång tid: Låt oss nu få kalla Stockholm för stad i alla sammanhang, även de rättsliga! Till sist bara en liten kommentar beträffande facket. Det handlar om dubbelt inflytande. Representativ demokrati har som grund att väljarna i val talar om vilken politisk struktur det skall vara på fullmäktige. Genom att man ger facket ett inflytande -- för det blir ett inflytande i samma ögonblick facket har insyn och medverkar i ett nämndarbete -- ifrågasätter man den kommunala demokratin. I hela det stora och på många sätt utmärkta kommunallagspaketet är detta den principiellt verkligt tveksamma formen. Om man läser remissinstansernas uttalanden och ser på utvärderingen -- och jag utgår från att Ulla Pettersson har gjort det på samma sätt som vi andra -- så får man inte alls en entydig bild. En rad remissinstanser ifrågasätter både effekterna och själva tekniken vid fackets medverkan i nämnderna.
Herr talman! Jag vill först ta upp ett par saker som jag inte hann med i min förra replik. Det gäller frågan om brukarinflytande. Ulla Pettersson sade att brukarna får väl definieras vid varje beslut i fullmäktige. Men enligt den lag som vi skall besluta om behövs det inget fullmäktigebeslut för att fastställa vilka som är brukarna. En nämnd får delegera till tjänstemän att besluta i vissa frågor, och inhämta synpunkter från brukarna. Jag menar att det är oerhört olyckligt att det i den här lagen inte finns några motivtexter när det gäller hur praxis skall utvecklas och vad som är brukare; i annan lagstiftning finns faktiskt sådana texter. Detta innebär att det här lämnas utrymmen för ett godtycke som jag anser vara oacceptabelt. Ulla Pettersson sade vidare att den här lagstiftningen kommer att innebära att de förtroendevalda kommer att få rätt till skälig ersättning. Om det nu hade varit så, hade vi inte haft någon anledning att reservera oss. Vi tycker för vår del att kommunerna själva skall få välja i vilken form man vill utge ersättning. Med förslaget om ersättning för förlorad arbetsförtjänst är det tyvärr risk för att det inte alls blir någon skälig ersättning. På en del ställen där man har infört ersättning för förlorad arbetsförtjänst har det nämligen visat sig att många har fått avstå från ersättning, eller har fått mycket dålig ersättning för sitt kommunala arbete. Man skall ju inte, Ulla Pettersson, tvingas arbeta helt gratis. Också pensionärer, studerande och skiftarbetande skall ju ha rätt till skälig ersättning för demokratiskt arbete. Men nu innebär förslaget att om man råkar ha ett sammanträde på tid där man inte har sin arbetstid förlagd, så får man ofta ingen ersättning alls. Vad som händer i kommuner där det lämnas ersättning endast för förlorad arbetsförtjänst är att arvodena dras ned till ett minimum, eller ibland avskaffas. Då blir det alldeles uppenbart mycket orättvist för vissa grupper. Dessutom blir det så krångligt att man t.o.m. måste schablonisera -- och då är det väl ändå något fel. Ulla Pettersson tog vidare ett exempel från sin egen kommun, där man var tvungen att ta över verksamheten. Jag tycker att det var ett bevis på att kommun alldeles uppenbart har varit oskicklig i sitt urval av uppdragstagare -- att man har gett uppdraget till organisationer som inte klarar av uppgiften. Jag kan ge ett annat exempel från min egen kommun, och jag återkommer, herr talman, i min nästa replik till det.

Herr talman! Civilministern talar om den stora enighet som råder när det gäller principerna för den kommunala självstyrelsen. Jag kan ansluta mig till det med vissa undantag. Det gäller vår syn på bolagiseringen av kommunernas verksamhet. Vi tycker inte att det är ett bra sätt att effektivisera. Vi tycker att den offentliga sektorn skall reformeras inifrån och att den skall bedrivas i nämndform. Det ger den bästa garantin för medborgarnas insyn och kontroll. Det ger den bästa garantin för medborgarnas möjlighet att se efter hur skattemedlen hanteras. Det ger också möjlighet att i allmänna val ta tillbaka det förtroende som man har gett. Det ges möjlighet att överklaga beslut. Det är grunden för vår inställning. Civilministern var dessutom förvånad över min beskrivning av vad som kommer att hända i de kommunala, både hel och delägda, bolagen och menade att t.ex. Sydkraft skulle ha varit så utomordentligt väl skött. Det kan hända att det finns sådana exempel, men de kommunalpolitiker som sitter i styrelserna har dubbla lojaliteter. De sitter på ett politiskt mandat och har som första uppgift, anser vi, att motsvara sina väljares uppdrag. I delägda bolag får man, med detta förslag, inte insyn i tillräcklig utsträckning för att tillgodose medborgarnas intressen. Den stora skillnaden är att det är medborgarna som tar den ekonomiska risken. Det är skattebetalarnas pengar som det handlar om. Man kan inte kontrollera detta, och det förs ingen öppen debatt. Ulla Pettersson säger att en borgerlig majoritet hade skött det hela illa på Gotland. Det gör inte saken vare sig bättre eller sämre. Det finns både socialistiskt och borgerligt styrda kommuner där man inte alls har förstått skillnaden mellan enskild näringsverksamhet och kommunal verksamhet och där man tror att kommunala bolag löser alla problem. Så är icke fallet. Jag är glad för att civilministern också delar farhågorna för att det kan bli färre förtroendevalda och att han tar avstånd från de extrema modeller som vissa konsultföretag åker land och rike runt och predikar om. Det är viktigt att den kommunala demokratin och antalet förtroendevalda utvidgas i stället för att minskas.

Herr talman! Civilministern var förvånad över mina synpunkter på dubbla lojaliteter. Men inte kan väl civilministern vara omedveten om att här föreligger en inbyggd konflikt? Som styrelseledamot på ett politiskt mandat har jag att följa aktiebolagslagen, främja bolagets bästa och öka dess vinst, men det är inte alls säkert att detta sammanfaller med det politiska förtroende jag fått av mina väljare. Däri ligger den dubbla lojaliteten. Civilministern säger att vi inte vill ha effektiva kommuner i bolagsverksamhet. Här skiljer sig vår syn på frågan. Vi vill ha effektiva kommuner som arbetar i nämndform där medborgarna har insyn och kontroll. Om man finner att en verksamhet bäst bedrivs i privaträttsliga former, anser vi att den skall bedrivas av det enskilda näringslivet. Jag vill återkomma till frågan om skälig ersättning. Vår reservation betyder inte att vi inte anser att de förtroendevalda skall ha skälig ersättning för sina insatser. Den är ett uttryck för de erfarenheter vi fått från de kommuner som infört detta system. Det tillfredsställer inte det mål som uppsattes när man införde systemet. Jag har alltid hävdat att kommunalpolitiker skall ha bra betalt för det självuppoffrande och demokratiskt viktiga arbete de utför. Men denna modell har lett till stora orättvisor. Den fungerar inte såsom det var tänkt. På många håll har det blivit så komplicerade beräkningar att man ändå i viss utsträckning har tvingats att schablonisera för att över huvud taget få det att fungera, och det var ju inte meningen. Det kan hända att denna modell fungerar bra i vissa kommuner för en viss typ av ersättning, där man inte har så många deltidsarbetande eller studenter, men i andra kommuner fungerar det inte. Civilministern skulle t.ex. kunna tala med sina partikamrater i Malmö som har utomordentligt stora svårigheter att klara av detta med ersättning för förlorad arbetsförtjänst på ett rättvist sätt.

Herr talman! Jag får tacka allihopa. Det har varit en verkligt intressant och trevlig debatt att lyssna på. Man kan fråga sig varför jag egentligen har begärt ordet. Det beror på att jag faktiskt -- i all denna enighet -- vill uttala några varningens ord. Jag vill möjligtvis också skaffa mig en egen, privat brasklapp. Det finns en fråga som i utskottsyttrandet bara berörs parentetiskt. Det är den som handlar om redovisning, ekonomisk förvaltning, räkenskapsföring m.m. Det har heller inte behandlats särskilt mycket här i kammaren, även om det har varit ett meningsutbyte mellan civilministern och Bengt Kindbom. Jag tycker därför att det behövs litet ytterligare kommentarer. Skyddet avsåg det nominella kapitalet, och det fungerade väl på den tiden då inflationen kanske var 2--3 %. Kommunerna hade alltså en fast handlingsnorm, något som ekonomerna brukar säga är viktigt. När under 1970-talet inflationstakten successivt ökade -- den uppgick ibland till tvåsiffriga tal -- blev naturligtvis denna norm meningslös. Den kommunala expansionen sedan 1960-talet med växande komunal beskattning och ett växande motstånd mot skattehöjningar, gjorde kommunallagens förmögenhetsskyddsbestämmelser alltmer illusoriska, allra helst som populistisk kommunalpolitik av alla partier varit vanlig. Populära men dyra krav har uppfyllts oavsett hur kommunens och medborgarnas ekonomi påverkats. Det behövs alltså nya regler och nya sätt att skydda medborgarna mot ekonomiskt lättsinne. Låt mig bara ge ett exempel för att visa vad det är fråga om. I Uppsala kommun har man under perioden 1981-- 1989 finansierat hela sin investeringsbudget och lånat över 200 milj.kr. för att klara den löpande verksamheten. Soliditeten har, om man räknar på rätt siffror, minskat från 50 till 27 %. Samma typ av siffror skulle kunna redovisas i många kommuner och landsting, inte minst i min hemkommun Malmö. Civilministern sade sig också vara oroad av den ekonomiska hantering ute i kommunerna som man kan se här och var. Vad skall vi göra? Frågan om kommunal ekonomi och förmögenhetsskydd var en av de kontroversiella frågorna i kommunallagutredningen. Ordföranden, som hade konservativa uppfattningar, ville helst ha kvar det nominella förmögenhetsskyddet. Min och ett antal av de sakkunnigas åsikt, att kraven på god ekonomisk hushållnng måste lösas genom ett helt nytt synsätt på den kommunala ekonomiska förvaltningen, på redovisningen och på redovisningsmetoderna, bröts mot varandra. Själv har jag hävdat detta under mycket lång tid. Första gången jag skrev om det var för tio år sedan. Jag sade då att det var en av de viktigaste förändringarna som krävdes. Regeringen tog fasta på det förslag som jag lade fram i en reservation i utredningen. Curt Riberdahl, som var sakkunnig, avgav ett särskilt yttrande. Jag är helt övertygad om att det var hans åsikt som påverkade civilministern, eftersom han ju företrädde Kommunförbundet. Litet av äran kan jag väl själv ta åt mig. Vi hade ungefär samma text. Möjligen var min något utförligare. I den nya lagen, som riksdagen skall klubba igenom i morgon, har vi fått ett ramlagskrav på god ekonomi. Vad innebär då detta? Redovisningsdokument måste vara fasta i sin värdering av tillgångar och skulder samt av förändringar i tillgångarnas och skuldernas värden. Kommunerna måste visa öppenhet och redovisa nyckeltal för likviditeter och soliditet liksom ändringar i dessa nyckeltal. Finansieringsanalyser måste finnas med i varje årsredovisning. Vad som krävs är alltså att kommunalpolitikerna använder sig av finansiell målstyrning. Den ekonomiska medvetenheten måste stå i fokus. Planering och prioriteringar i den kommunala verksamheten måste ske öppet. Kommunalpolitikerna lever tyvärr på den plutokratiska marknaden. Detta innebär dess värre stora festelser för kortsiktiga avgöranden. Det är mycket svårt att stå på ett torgmöte och säga att man skall höja den kommunala soliditeten från 27 till 30 %. Jag vill påstå att det är alldeles omöjligt att göra det. Det är mycket lättare att säga att man självklart ställer upp på en ny sporthall eller på något annat populärt objekt. Komunalekonomen Hans Jensevik, som bl.a. satt med i storstadsutredningen, konstaterar i en desillusionerad artikel i Ekonomisk debatt nr 3 år 1991, att vi har tre utfall att vänta för framtiden. Det första är att vi måste kompensera den kommunalekonomiska nedgången med ökade statsbidrag. Finansministern och nästan alla andra tycker att detta är uteslutet. Det andra är helt enkelt att passivt åse en kommunal mognadsprocess. Den kommer att bli smärtsam också för skattebetalarna. Det tredje är att lagstifta. Finansministern tar där upp en sak som regeringen har tillgodosett i sitt lagförslag, nämligen att det skall upprättas flerårsplaner. Man skall upprätta en plan när man tillträder sitt fögderi, och den skall följas. Vad händer då om man inte följer den? Hans Jensevik, framför, om jag har läst honom rätt, mycket drastiska synpunkter. Han säger helt enkelt att dessa slarver till kommunalpolitiker inte skall få fortsätta de närmaste två mandatperioderna. De har straffat ut sig och skall sitta i utvisningsbåset. Det tycker jag kanske är väl drastiskt. Jag tror att man först måste pröva andra, mer marknadsanpassade lösningar, lösningar som ligger utanför lagstiftningen men som är nödvändiga för att lagstiftningen skall ha en rimlig chans att fungera. Här vill jag ge några tips till civilministern av vilka det första gäller redovisningen. Den kommer nu i ny form. Regelverket är klart knutet till bokföringslag, bokföringsnämnd, föreningsauktoriserade revisorers anvisningar, kommunala rättssärregel etc. Här har först massmedia en uppgift. Man skall bevaka kommunernas bokslut på samma professionella sätt som man bevakar börsbolagens. Bevakningen skall inte endast ske på de sidor där man talar om politik. Här har alltså handels och finanstidningarna en stor uppgift att fylla. Men det räcker inte, utan här kommer också staten in i bilden. Den måste vidta vissa åtgärder. Så till exempel bör man inrätta ett institut för kommunal effektivisering och rationalisering. Institutet bör göra jämförelser mellan de olika kommunernas ekonomiska fögderi. Jämförelser inriktade på lägsta kostnad för olika tjänster i kommunerna bör också göras och analyseras noggrant. Kostnaderna för olika aktiviteter uttryckta per capita växlar mycket kraftigt från kommun till kommun. Undervisningskostnaderna i grundskolan räknat per elev kan i ytterlighetsfall i likartade kommuner skilja på upp till 3 000kr. Samma skillnader finner man på i stort sett alla områden för kommunal service. Genom att analysera dessa skillnader skulle man kunna finna effektiva metoder för att genomföra verksamheten. En god redovisning och rättvisande värderingsmetoder är nödvändiga för den här typen av jämförelser. Men det är också nödvändigt att staten är aktiv och verkligen startar något nytt. Vi behöver således ett institut för kommunal rationalisering. Det skulle stärka de politiker som inriktar kommunens styrning efter finansiella mål och som inte faller till föga för kortsiktiga och populistiska krav på nya utgifter, något som i förlängningen leder till en undergrävd ekonomi. Den kommunala revisionen måste också få en betydligt mer framträdande ställning i kommunerna. Jag har med tillfredsställelse noterat att utskottet har avvikit från propositionen och krävt att revisionen skall ske enligt god revisionssed. De nya reglerna om den kommunala ekonomin, som finns med i förslaget till kommunallag, kan vara ytterligt farliga om inte kontrollfunktionerna skärps. Det krävs vakenhet från massmedierna, som måste ha professionella kunskaper om ekonomi och redovisning. Det måste till en betydligt starkare och mindre uddlös kommunal revision, och för det krävs en statlig ekonomisk kontroll genom ett rationaliseringsinstitut. Här har vi en hel del att lära från USA. Om inte dessa regler följs, då blir det en smärtsam kommunal mognadsprocess. Jag önskar inte skattebetalarna samt gamla och sjuka ute i kommunerna en sådan upplevelse. De skulle få en ännu sämre service än de har i dag. Vore det då inte bättre att ha kvar det gamla förmögenhetsskyddet? Nej, svaret är enkelt: det har blivit verkningslöst. Alltför många kommunalpolitiker har lärt sig hur bestämmelserna kan kringgås. Det är bara att acceptera faktum och försöka finna nya och förhoppningsvis mer effektiva vägar. Jag har anvisat några, och kommer inte dessa till stånd tvår jag mina händer. Civilministern har insikt om problemen, men jag har i dag tyvärr saknat de konkreta förslagen.

Herr talman! Avsikten med den nya kommunallagen är bl.a. att den kommunala demokratin och den kommunala självstyrelsen skall stärkas samt att kommunernas och landstingens arbete med att effektivisera och förbättra kvaliteten i den kommunala verksamheten underlättas. Den fria nämnds organisationen och nya former för ekonomistyrning avses också få stor betydelse för det kommunala förnyelsearbetet. I min motion berör jag bl.a. de översyner och förändringar av det politiska arbetet i kommuner och landsting som pågår i landet. Jag menar att förutsättningarna för och inriktningen av dessa översyner förtjänar en noggrann granskning. Jag konstaterar också att dagens diskussioner utgår ifrån ganska snäva ekonomistyrningsmodeller och tar sig uttryck i förslag om att man t.ex. skall reducera antalet politiker, slakta i nämndorganisationen och göra politikern till en renodlad beställare. Jag avslutar min motion med att varna för en alltför snabb omorganisering i kommuner och landsting, vilket kan bli till men för den kommunala demokratin i stället för en tillgång. Utskottet behandlar min motion på s. 35 i betänkandet, och de förtydliganden som utskottet gör i betänkandet finner jag värdefulla. Jag noterar särskilt att utskottet utgår ifrån att regeringen följer den nya lagens tillämpning och i det sammanhanget uppmärksammar de frågor som jag som motionär berört. Jag vill dock tillföra ytterligare några synpunkter och farhågor. Motionen skrevs den 15 april. Sedan dess har jag tagit del av en mängd tidningsartiklar rörande pågående omorganisationer i kommuner och landsting som är än mer långtgående än de jag hänvisade till i min motion. I helgen kunde jag i en tidning läsa att man i en kommun föreslår att antalet nämnder skall reduceras från 20 till 8 samt att antalet nämndledamöter och suppleanter skall minska från 400 till 153. Det är inte så att jag vill påstå att förändringar inte skall ske, men jag tycker att pendeln slår från den ena ytterligheten till den andra, och jag vill därför uppmana kommun och landstingspolitiker att skynda långsamt. Man frågar sig: Varför har alltför ofta debatten om 90-talets politik och politiska arbete blivit en diskussion om organisation? Vad är det egentligen som saknas eller brister? Är det fråga om en avslutad tillväxt av resurser, är det bristande beslutsförmåga och politiskt mod, eller är det fel i organisationen? Det kärva ekonomiska läget, tidsandan och det marknadstänkande som präglat mycket av 80-talets kommunala förnyelsearbete tillsammans med att konsulter med begränsat intresse för demokrati har anlitats ger enligt mitt förmenande en del av förklaringen. En förment effektivitet har under 80-talet trängt undan demokrati som mål för förändringar, och tydligen fortsätter detta in i 90-talet. Det finns en oro, med hänvisning till kommunernas och landstingens planer på organisationsförändringar, för att kommunen under intryck av aktuella ekonomiska svårigheter förvandlas från en demokratisk gemenskap till en marknadsorienterad resultatenhet. Herr talman! Frikommunutredningen uttalade i ett delbetänkande angående försöken med en friare nämndorganisation följande: ''Utredningens ställningstagande till förmån för en friare nämndorganisation bygger på en stark tilltro till den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin. En friare nämndorganisation får därför inte innebära att förtroendemannaorganisationen åsidosätts.'' Kommunallagens främsta syfte är att skapa den konstitutionella ramen för medborgarnas möjligheter att på likställighetens grund i kommuner och landsting självständigt handha för människors välfärd och omsorg väsentliga gemensamma angelägenheter. Kommunallagen skall dessutom vara ett skydd för demokratin och den demokratiska beslutsprocessen samt det rättsliga instrumentet för minoritetsskydd och medborgarnas rättssäkerhet. Herr talman! Med hänvisning till att utskottet utgår från att regeringen följer den nya lagens tillämpning och i det sammanhanget uppmärksammar de frågor jag som motionär berört förlitar jag mig på detta och tillåter mig att känna ett visst lugn.
Herr talman! Jag vill först instämma i Bengt Kindboms anföranden och de yrkanden han har ställt. Jag vill också instämma i vad Sonia Karlsson sade. Hon tar fasta på just de problem vi från centerpartiets sida har ägnat en särskild uppmärksamhet. Med de åsikter Sonia Karlsson har är den logiska konsekvensen att hon röstar på vår reservation nr 48 till utskottets betänkande.

Man kan konstatera att hela frågan om landstingens roll och om länsdemokratin är lämnad åsido. Detta är en fråga som vi från centerpartiet länge har ägnat en mycket stor uppmärksamhet. Det är intressant att konstatera att vi nu börjar få verklig resonans runt om ute i landstingen. I mitt eget län, Malmöhus län, förbereder alla de politiska partierna nu initiativ i denna fråga. Man har väckt motioner, och man kommer i dagarna att ha en stor debatt om vilken landstingets roll skall vara i det demokratiska spektrat. Från samtliga partier har det kommit till uttryck uppfattningar som ligger mycket nära vad vi i centerpartiet har drivit väldigt länge. Men denna aspekt -- dvs. gränsdragningen mellan kommunernas och landstingens verksamhetsområden och frågan om landstingens övertagande av ett rejält beslutsfattande över vidare fält i länen -- har alltså lämnats åsido. Från centerpartiet beklagar vi detta. Även när det gäller kommunerna har demokratiaspekten kommit i bakgrunden, vilket Bengt Kindbom nämnde flera gånger och vilket också Sonia Karlsson tog upp. Man har utgått från att det gäller att göra någonting i kommunerna, och man har frågat sig vad man då skall göra. Svaret har blivit att man helst skall göra kommunerna till bolag. Det är en trend som ligger i tiden. Det skall vara effektivitet, och när kommunalpolitiker inte sköter sig skall man se till att det blir litet mer affärsmässighet över det hela. Framför allt har vi för många politiker. Det är också ett slags trend i tiden. Det sitter för många politiker överallt och fattar beslut. Det gäller därför att rensa ut så många som möjligt av dem. Jag vill varna för den utvecklingen. Här naggar vi i själva grunden för ett demokratiskt beslutsfattande, som kan vara förankrat i vidare kretsar och som kan engagera många människor. Jag måste säga att jag är ängslig för vad som kan bli effekten av den fria nämndorganisationen i kommunerna. Jag och vi i centern har gått med på att kommunerna skall ha frihet att ordna sin nämndorganisation på det sätt som de finner lämpligast. Men risken är naturligtvis att man gör sådana s.k. rationaliseringar att man i ett slag slår ut kommunalt engagerade människor i stor omfattning. Vad resultatet härav blir vet vi. Vilka är det som bär upp den kommunala demokratin? Vilka är den kommunala demokratins resurspersoner? Jo, det är alla de som är engagerade, alla de som sitter i nämnder och styrelser. Alla som har politisk erfarenhet vet att det är här kunskapen om samhället finns i mycket stor utsträckning. De som har kommunala uppdrag och är kommunalt engagerade följer också med i samhällsutvecklingen som helhet. De är en stabilisator i det demokratiska systemet och ett visst skydd mot äventyrare och folkförförare av olika slag. Jag ser alltså mycket allvarligt på att man reducerar den här skaran av engagerade och kunniga personer. Dessutom kommer, såvitt jag förstår, rekryteringsproblemen att bli stora. Början på ett livslångt engagemang i samhällsarbetet är ofta en suppleantplats i en kommunal nämnd. Det är där vi en gång startade. Det är ganska märkligt att höra att en del som talat så varmt för demokratin samtidigt inte vill vara med och ändra på minimigränserna för antalet ledamöter i nämnder och styrelser. Såvitt jag förstår kan resultatet bli att vi får tre nämnder i kommunerna -- kommunstyrelsen och två andra nämnder med fem ledamöter i varje. Då blir det sammanlagt femton ledamöter och femton suppleanter. Så illa blir det naturligtvis inte, men jag tycker att det är oerhört viktigt att vi här beslutar att effekterna på demokratin av den här reformen skall följas upp omedelbart genom granskningar och forskningsprojekt av olika slag.

Herr talman! Av de tre betänkanden som vi nu behandlar ligger nummer 21 och 22 närmast varandra. De handlar båda om dagens och morgondagens sjukvård, om utvecklingsmöjligheter och förnyelse, om vad som krävs för att alla i vårt land skall kunna få god vård på likvärdiga villkor. I betänkande 21 behandlas två förslag från regeringen. Det ena gäller försöksverksamhet med primärkommunalt huvudmannaskap för primärvården. Något vanvördigt skulle man kunna säga att det blivit en fluga i den offentliga världen att laborera med ändrade huvudmannaskap för att lösa problem. Jag medger gärna att också vi i centern har varit med på det vid något tillfälle, t.ex. när det gällde huvudmannaskapet för en del av LVU-vården. Men i det fallet hade någon annan lösning inte kommit fram trots fleråriga, allmänt erkända, stora problem. Men allmänt sett anser vi i centern att organisatoriska förändringar av det här slaget sällan löser de verkliga problemen. De kan i stället om det vill sig illa förhindra eller fördröja mer direkta lösningar. Vår principiella inställning är -- vilket också framgår av ett särskilt yttrande -- att landstingen är bäst skickade att handha sjukvården, både primärvården och den sjukhusanknutna. Anledningen till att vi inte gått emot förslaget, att vi inte har reserverat oss, är helt enkelt att vi inte vill motsätta oss en försöksverksamhet av olika slag. Om en kommun och ett landsting kommer överens om en sådan här verksamhet -- vilket förslaget ju förutsätter -- bör man också kunna räkna med att det tas vederbörlig hänsyn till situationen i det område som det gäller, till invånarna och deras behov, till resurserna osv. Vad vi också pekar på i det särskilda yttrandet är att det är angeläget att den här föreslagna försöksverksamheten inte leder till att andra försök med sjukvården kvar hos landstingen skjuts i bakgrunden. Det finns många idéer, många planer, och det viktiga är, menar vi i centern, att det försök man gör innebär ökad decentralisering, ökat patientinflytande och minskade administrationskostnader. Vi har angivit tre nyckelord för utveckling, nämligen tillgänglighet, kvalitet och samverkan. I en reservation som är gemensam för oss och moderaterna har vi uttalat oss för ett förslag om husläkar/familjeläkarsystem. Utskottsmajoriteten säger sig enligt vad jag kan förstå i princip inte ha någonting emot förslaget, men ändå vill man inte ta steget att begära ett förslag från regeringen. Ändå finns det nu tämligen konkreta, utarbetade modeller för husläkare, familjeläkare, eller vad man nu vill kalla det, som man i det här fallet borde kunna utgå från. Jag yrkar bifall till reservation nr Det andra förslag som behandlas i betänkandet gäller finansiell samverkan mellan hälso och sjukvården och socialförsäkringssystemet. Mot det har vi inget att erinra, eftersom det motsvarar vad vi har fört fram i flera motioner. Det vore närmast oförsvarligt att inte ta till vara de samordningsvinster som man kan göra i det här sammanhanget och som det finns långt utarbetade planer för. Inte minst viktigt är förstås det man kan vinna i vårdkvalitet, snabbare rehabilitering, osv. Socialutskottets betänkande nr 22 handlar om prioriteringar i hälso och sjukvården, något som verkligen är i brännpunkten just nu. Ingen lär förneka att det här rör sig om mycket svåra frågor som måste belysas från en rad synvinklar: etiska, medicinska, sociala, ekonomiska, m.m. Ändå -- eller just därför -- måste vi ta itu med dem också från politiska utgångspunkter. Även om vi som politiker inte kan eller bör lägga oss i den rent medicinska bedömningen måste vi vara beredda att ta vårt ansvar för den vårdideologi i vid mening som tillämpas i vårt land. Därför är det nu i full enighet som utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att fördjupade överväganden omkring prioriteringsfrågorna måste ske. Det är flera faktorer som leder till att de här frågorna blir alltmer angelägna att få grepp om. Jag skall avstå från att försöka mig på en uppräkning och nöja mig med att konstatera att klyftan mellan kraven på sjukvård å ena sidan och resurserna å den andra tydligt ökar. Då gäller det, som vi framförde i en partimotion från centern, att i varje enskilt fall söka finna rätta avvägningar mellan de vårdsökandes behov och önskemål, den medicinska kunskapen och de resurser som står till buds. Det kan te sig näst intill omöjligt att väga den enes vårdbehov mot den andres, att göra ett urval. Ändå måste vi som sagt på djupet och bredden diskutera dessa prioriteringsfrågor. Om vi inte tar tag i de här frågorna och redovisar förhållandena, är risken att misstanke uppstår om att det förekommer en dold prioritering. Det skapar inte det förtroende för vår hälso och sjukvård som vi alla strävar efter. Det tredje betänkandet handlar om vissa behörighets och utbildningsfrågor inom tandvårdsområdet. Vi har i centern inte ansett oss ha anledning att gå emot huvuddragen i förslaget. På en punkt har vi, liksom moderaterna och folkpartiet liberalerna, en avvikande mening, som vi har begränsat till ett särskilt yttrande. Det gäller behovet av barntandläkare. Även om det i princip kan vara riktigt att riksdagen inte bestämmer vilka specialiteter som behövs, finns det ändå, menar vi, fall där det är viktigt att riksdagens mening kommer till uttryck. Det gäller exempelvis krav på att det skall finnas barntandläkare. Bevisligen betyder barns tidiga möten med tandläkare mycket för deras framtida tandhälsa. Fru talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till reservation nr 4 till socialutskottets betänkande nr